Fru talman! Jag har faktiskt studerat moderata samlingspartiets förslag till familjepolitik. Jag tror att jag har förstått det ganska väl. Vad som skiljer mitt uttalande från Bertil Danielssons senaste förklaring är ingenting annat än olika uttryckssätt. Konsekvensen av det hela, Bertil Danielsson, kommer ändå att bli att massor av barnfamiljer i vanliga inkomstlägen inte kommer att ha någon större nytta av den familjepolitiken, även om de skall få tillgodoräkna sig s.k. negativ skatt. Det kommer inte att ge något nämnvärt bidrag till den ökade hyreskostnad på 200 kr. i månaden som blir konsekvensen av ett av de förslag som föreligger från moderata samlingspartiet. Bertil Danielsson har inte heller bestritt min uppgift om denna hyreshöjning med 200 kr. i månaden. Bertil Danielsson framhöll — och jag har mycket stor respekt för detta — att vi måste pröva något nytt. Då blir man väldigt intresserad. Det vore kul att höra något nytt i bostadspolitiken från moderata samlingspartiet. Men det som Bertil Danielsson räknar upp och som skall vara något nytt har jag ju hört ett flertal gånger nästan varje år. Det finns inte ett spår av en enda nyhet inom bostadspolitiken. Det är gamla högertongångar. Moderata samlingspartiets nya politik bygger på att varje människa skall klara sina egna problem. Jag hoppas att Bertil Danielsson har respekt för att vi som har växt upp i arbetarrörelsen känner ett starkt socialt engagemang för att skapa förutsättningar för en solidarisk bostadspolitik åt alla människor i detta land. Det innebär en grundläggande skillnad gentemot moderata samlingspartiets politik — jag medger det — men vi kommer att arbeta för detta, vi som har växt upp i och känner oss hemma i den svenska arbetarrörelsen. Bertil Danielsson sade till sist att visst är moderata samlingspartiets bostadspolitik en tillgång. Men, sade han, det är inte säkert att vi gör samma bedömningar av vari tillgången består. Det är förvisso alldeles riktigt. Vi har haft stor nytta av detta faktum, när vi har gått ut och pratat med folk och gjort jämförelser på saklig grund mellan vad moderaterna vill och vad vi vill i bostadspolitiken. Jag kan försäkra, Bertil Danielsson, att det har tillfört socialdemokraterna många nya väljare, som ansluter sig till det sociala inslaget i en solidarisk bostadspolitik.
Fru talman! Oskar Lindkvist sade att han hade ett annat synsätt än vi, när han läser våra program. Det är väl detta det handlar om. Han har inte förmåga att sätta sig in i de problem som det verkligen gäller. Men det tjänar väl inte mycket till att träta om det nu. Jag rekommenderar ändå en förnyad läsning. Vad nytt, frågar Oskar Lindkvist, har ni moderater fört fram i bostadsdebatten. Visst har vi fört fram mycket nytt. Våra förslag innebär ett radikalt brott mot den traditionellt socialdemokratiska politiken som har visat sig misslyckas. Det är där kärnpunkten ligger. När en politik har kört fast, måste någonting annat prövas. Visserligen har vi fört fram dessa förslag ett flertal gånger, men vi har inte haft möjlighet att pröva dem. Styrkan ligger i att vi ser på problemen på ett helt annat sätt. Vi är inte bundna i 1930-talet, utan vi siktar in oss på framtiden. Hur skall vi lösa de problem som nu är, för morgondagen? Oskar Lindkvist beskyller oss, i varje fall indirekt, för att inte ha något socialt engagemang när det gäller bostadspolitiken. Det är felaktigt. I alla våra program och förslag har vi sagt att de människor som har det besvärligt, som lider och har svårigheter, i första hand skall skyddas och ha samhällets stöd. Men det betyder inte att de skall subventioneras från allt till allt. Är det verkligen en social bostadspolitik att staten skall gå in och subventionera koloniträdgårdar och odlingslotter? Det kan inte vara rimligt. Slutligen säger Oskar Lindkvist att han har fått mycket sympati för sin politik när han har talat om vad moderat bostadspolitik innebär. I och för sig förvånar det mig inte, framför allt av två skäl. För det första kan jag, om Oskar Lindkvists beskrivning av vår politik är ungefär som här i kammaren, ha viss förståelse för att man blir litet misstänksam, men det beror inte på politikens innehåll utan på presentationen. För det andra kan det vara lätt att i en församling köpa sig sympati med ökade subventioner. Den vägen vill vi inte välja.

Fru talman! Först en reflexion i anledning av den debatt som Oskar Lindkvist och Bertil Danielsson nu har fört. Det kanske är bra att det finns en balanspunkt mellan de totalt fria marknadskrafternas spel på bostadsområdet, som Bertil Danielsson gör sig till tolk för, och den totalt genomreglerade bostadspolitik som Oskar Lindkvist företräder. Ytterligheter är aldrig bra, var de än förekommer. Det är viktigt att de sociala inslagen blandas med en väl avvägd marknadsekonomi, där den enskilde har möjlighet att påverka sitt boende och sin boendemiljö. Det är det senare som centern står för. Låt mig sedan, fru talman, gå över till att kommentera några av de reservationer som finns i det betänkande vi nu behandlar. Reservation 1 tar upp flergenerationsboendet. Reservationen har kommit till därför att utskottsmajoriteten ställer sig avvisande till att underlätta sådant boende. Varför? Ja, det kan man verkligen undra. Utvecklingen under 1960 och 1970-talen har lett till ett mer isolerat boende. Det har skett genom att människornas levnadsvillkor har förändrats. Hushållen har blivit allt mindre. Den tidigare omsorgen om varandra mellan nära anhöriga och mellan generationer har ersatts av institutionssamhällets vård och tillsyn på därför särskilt avsedda institutioner. Det gäller såväl äldreomsorgen som barntillsynen. Urbaniseringen, sysselsättningsläget och utbildningssituationen har gjort att människorna har tvingats flytta. Det har inneburit att allt fler bor långt från släkt och anhöriga. Att bo nära släkt och anhöriga är en trygghetsfaktor. Inte minst för barnen och de äldre är detta påtagligt. Isoleringstendenserna hos de äldre är mest markanta. Allt fler av småhushållen är pensionärshushåll. Den utveckling som varit inom boendet har således i hög grad splittrat den naturliga kontakten mellan generationer, med ökad otrygghet i boendet som följd. I bostadsplaneringen och byggandet har inte detta faktum beaktats och motverkats. Eftersom det är med dagens byggande som vi styr morgondagens boende, måste en socialt riktig bostadspolitik inriktas på att motverka en ökad isolering i boendet. Både samhällsekonomiska och framför allt sociala motiv talar för ett ökat flergenerationsboende. Samhället bör därför underlätta tillkomsten av bostäder för flergenerationsboende. I min hemkommun, Västervik, har jag ett talande praktiskt exempel på hur nära nog omöjligt det varit för en familj som ville bygga för flergenerationsboende att få göra det och klara av det. En rad hinder av såväl ekonomisk som administrativ karaktär finns. Jag skall inte ta upp tiden med att närmare gå in i detaljer. Men så mycket står klart att om man vill underlätta och stimulera ett flergenerationsboende, Oskar Lindkvist, måste hinder i normer och låneregler undanröjas. Det är ingen annan avsikt än denna vi har från centerns sida. Det går inte heller att säga att man klarar av det här med de regler som vi i dag har, Oskar Lindkvist. Om inga hinder finns i dag, som utskottsmajoriteten säger, varför finns det då inte fler som bygger hus för flergenerationsboende i dag? De saknas i vårt samhälle över huvud taget. Tore Claeson sade tidigare i debatten att den sociala bostadspolitiken raserats. Det är naturligtvis ett hårt omdöme om en politik som sägs ha en social inriktning som sitt främsta syfte. Jag är förvånad över att socialdemokraterna, som så ofta gärna talar om en socialt riktig bostadspolitik, inte är beredda att medverka till en förändring härvidlag. Oskar Lindkvist sade i debatten tidigare att socialdemokraterna vill förbättra boendet i alla avseenden. Jag vill verkligen då fråga: Gäller inte detta också i fråga om flergenerationsboendet? Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Sedan tog Oskar Lindkvist upp utskottsmajoritetens tillkännagivande till regeringen om finansieringsbestämmelser för konstnärlig utsmyckning av bostadsområden. På grundval av en socialdemokratisk motion föreslår utskottsmajoriteten införande av ett bidrag för konstnärlig utsmyckning utöver en reformering av de lånebestämmelser som i dag gäller. Vi från centern delar uppfattningen att en reformering av de nu gällande lånebestämmelserna är nödvändig. Lånebestämmelserna fyller inte den avsedda funktionen. I dag får låneunderlaget vidgas med högst 10 kr. per kvadratmeter för konstnärlig utsmyckning i fråga om flerfamiljshus och vissa småhus. Utnyttjandet av lånegivningen för detta ändamål är tydligen dåligt. Det är naturligtvis inte bra. En successiv förbättring av våra boendemiljöer, särskilt i flerfamiljshus, är enligt centern angelägen. En viktig förutsättning för en god boendemiljö är den konstnärliga utsmyckningen. Eftersom de nuvarande lånereglerna tydligen inte fungerar tillfredsställande, bör man angripa problemet där det finns. Därför menar vi att det i första hand är lånereglerna som behöver ses över och reformeras. Inte minst viktigt är det då att man ser till att folk får information om de regler som gäller och om vilka stimulanser ekonomiskt som finns. Men majoriteten vill gå ett steg längre och införa ett bidrag från staten därutöver till det här ändamålet. Vi menar att en reformering och intensifierad informationsgivning är tillräckliga för att lösa problemet. En ytterligare direkt utgift för staten i form av ett statligt bidrag är i den nuvarande ekonomiska situationen, med starka krav på prioriteringar, inte det mest angelägna reformkravet på bostadssektorn. Jag yrkar därmed bifall till reservation 25. Ett värdefullt inslag för att boendemiljön skall bli komplett, särskilt i områden med flerfamiljshus, är förekomsten av odlingslotter och koloniträdgårdar. Regeringen föreslår att ramen för bidrag till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter skall vidgas, så att stöd för tillkomsten av odlingslotter och koloniträdgårdar i dessa områden kan utgå. Detta har tagits upp tidigare i debatten. Oskar Lindkvist ansåg att det var ett bra förslag i den turistoch rekreationsproposition som lagts fram. Syftet är naturligtvis bra. Det var ju, höll jag på att säga, det enda konkreta förslaget i propositionen. Men det är inte turistpolitik vi skall diskutera nu. Oskar Lindkvist var vidare förvånad över att centern inte ville vara med på detta förslag och ta pengarna från det anslag som regeringen har föreslagit. Jag vill då säga att vi från centern menar att koloniträdgårdar och odlingslotter utgör ett så värdefullt inslag i boendemiljöer att staten bör gå in och stödja den här verksamheten, i motsats till vad moderata samlingspartiet har fört till torgs. Vi tror alltså inte att det här går av sig självt. Men, Oskar Lindkvist: Varför då begränsa stödet till de speciellt utsatta bostadsområdena med stor andel outhyrda lägenheter? Eftersom stödet är att hänföra till en miljöförbättring, bör pengarna också tas från anslaget till stöd för miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden, och inte från det anslag som utskottsmajoriteten föreslår. Vi menar vidare att tillskapandet av odlingslotter och koloniträdgårdar bör ingå som en naturlig del i planeringen av våra bostadsområden. I första hand bör det vara ett ansvar för bostadsföretagen och kommunerna att leva upp till detta. Jag har vidare noterat att regeringen i kompletteringspropositionen vill vidga just anslaget till miljöförbättrande åtgärder. Det är egentligen precis detta som vi föreslår i vår motion och reservation. Därför tycker jag att det är fel av Oskar Lindkvist att angripa oss för att vi inte vill vara med och stödja verksamheten på detta område. Är det så, Oskar Lindkvist, att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har kommit på kollisionskurs med sin egen regering i den här frågan, eftersom regeringen tydligen nu är beredd att angripa problemet precis på det sätt som vi redan aviserat tidigare i vår motion, vilken utskottsmajoriteten har gått emot? Jag tror att det kan vara bra för Oskar Lindkvist att litet mer noggrant analysera de egna ställningstagandena och den egna politiken innan han så snabbt går ut och kritiserar motståndarna. Hade det skett hade också fler hyresgäster haft möjlighet till en bättre boendemiljö; bl.a. kunde man ha anlagt fler odlingslotter och koloniträdgårdar. Vi vill alltså angripa denna problematik på bredden. Lösningen bör gälla samtliga bostadsområden och inte bara särskilt utsatta områden. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation nr 40. I övrigt ber jag, fru talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer där mitt namn finns med, och därutöver yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Slutligen vill jag göra en kommentar med anledning av Tore Claesons avslutning av sitt anförande tidigare i debatten där han slog fast en rad krav på hur en fastighetsskatt skall utformas. Det behövs, enligt centerns uppfattning, inga uttalanden om någon annan inriktning i det här sammanhanget än att den aviserade fastighetsskatten aldrig skall införas.

Fru talman! För det första vill jag beträffande flergenerationsboendet säga att utskottets majoritet klart har utsagt att det inte finns några hinder låneregelmässigt eller handläggningsmässigt för att genomföra flergenerationsboende. Det är alltså klart utsagt. Vi har haft frågan uppe vid olika tillfällen i utskottet. Vad jag förvånade mig över var att resonemanget följdes upp av en reservation. Nu hör jag att det är ett enstaka fall i Västervik som har förosakat att denna reservation föreligger i anslutning till bostadsutskottets betänkande. Som alla förstår är det väldigt svårt att diskutera enskilda fall i riksdagen. Många av riksdagsmännen är helt ovetande om vad det handlar om. Jag har själv haft kontakt med den person det här gäller. Jag har handlingarna på mitt bord, och jag håller på att läsa in dem. Att något har gått snett i handläggningen är helt klart. Vem som bär ansvaret kan jag inte uttala mig om, och det kan inte Agne Hansson heller göra. Men jag kan i alla fall säga till Agne Hansson att ärendet är så pass intressant att det är värt att studera det vidare. Vi skall titta på saken och se om handläggningen möjligen kan ha skett på ett felaktigt sätt även från myndigheternas sida. Vi tror det inte, men låt oss titta på ärendet förutsättningslöst, och inte binda oss vid ståndpunkter bara för att det förekommit ett fall av det här slaget. För det andra har vi inte angripit centerpartiet för dess uppfattning om koloniträdgårdar och odlingslotter. Vi har inte ens kritiserat centern. Vi är överens i sak, men vi pratar om i vilket sammanhang anläggningarna skall budgeteras och att lösningen skall gälla alla områden. Det förslag som föreligger från regeringen innebär att man skall starta med 75 milj.kr., främst i områden med outhyrda lägenheter. Det är där man bör starta därför att det är där problemen är störst, och möjligheterna att sätta in resurser är mycket begränsade. Jag förstår inte varför Agne Hansson gör detta till en motsatsfråga mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det är ingen motsatsfråga, utan vi är överens i sak. Det tycker jag att man skall hålla i minnet när man försöker komma fram till resultat. Agne Hansson startar med att säga att balanspunkten i svensk politik är centern. Här har vi moderata samlingspartiet med den fria marknadsekonomin och här har vi socialdemokraterna med det genomreglerade samhället. Hur länge skall myten leva i svensk politisk debatt om att det bostadspolitiska området är genomreglerat? Bostadspolitiken har ingen annan reglering än den som erfordras för att samhällsansvaret för det sociala inslaget skall kunna tas. Det tycker jag att Agne Hansson skall lära sig.
Fru talman! Jag har givetvis ingenting emot att Agne Hansson citerar mina uttalanden eller mitt partis förslag då det gäller bostadspolitiken, men det vore bättre om han i så fall citerade rätt. Jag vill bara förtydliga att vad jag sade beträffande den sociala bostadspolitiken var att under 1970-talet har stora delar av efterkrigstidens sociala bostadspolitik raserats. Jag sade vidare att bostadspolitiken har blivit ett stort problemområde. Men Agne Hansson och centern är givetvis välkomna i kampen för att återställa, återupprätta och vidareutveckla den sociala bostadspolitiken. Ställer de upp i den kampen hälsar vi naturligtvis detta med tillfredsställelse.

Det var detta det handlade om, Agne Hansson.

Fru talman! När det gäller flergenerationsboendet tog jag upp det fall som jag kände till, och jag noterar med tillfredsställelse att även Oskar Lindkvist känner till detta fall. Jag förstår att han behöver studera fallet ytterligare, och att det kan leda fram till ett ändrat ståndpunktstagande. I så fall är det bra. Men detta är naturligtvis inte det enda exemplet. Det finns säkert fler, och jag måste upprepa min fråga till Oskar Lindkvist: Om det inte finns några hinder — vilket är motivet för utskottsmajoritetens ställningstagande — varför finns det då inte mer av flergenerationshus i detta land? Det finns knappast några. Detta måste väl betyda att allt inte står rätt till när det gäller att stimulera fram denna typ av hus.

Vidare konstaterar jag att beträffande kolonilotter och förbättrande åtgärder för bostadsmiljön nyanserar sig nu Oskar Lindkvist och noterar att vi i sak är överens. Ja, det är vi i vissa delar. Men jag kan fortfarande inte förstå varför detta skall begränsas till att gälla bara en snäv sektor inom bostadsområdet och inte alla flerfamiljshus. När det slutligen gäller balanspunkten i svensk bostadspolitik och genomregleringen frågar jag : Varför blir den enskildes inflytande på bostadsområdet allt mindre? Det måste väl ändå, Oskar Lindkvist, finnas någon orsak? Orsaken måste vara att staten reglerar alldeles för mycket.
Fru talman! Som svar på den senaste frågan vill jag säga att den enskildes inflytande över boendet blir allt större. Det tas nya initiativ i flera bostadsområden för att öka de boendes möjligheter att påverka sitt eget boende. Nu läser vi i tidningarna dagligen om olika åtgärder. Det kommer icke att dröja länge förrän de boende i stora hyresfastighetsbestånd kommer att ha ett mycket bra inflytande över sin egen boendesituation. De boendes inflytande i hyresfastighetsbeståndet har aldrig varit större än det är f. n. Och det kommer att växa, sannolikt under ledning av hyresgäströrelsens organisationer, som härvidlag bedriver en mycket förnämlig verksamhet. När det gäller flergenerationsboendet frågar Agne Hansson om jag kan säga varför det inte byggs fler flergenerationsbostäder. Det kan jag inte svara på. Jag har däremot varit med om att bygga flergenerationsbostäder i HSB:s regi för åtskilliga år sedan, och det har fått ett mycket lyckligt utfall. Kan då Agne Hansson berätta för mig hur det är möjligt att dokumentera att socialdemokraterna är motståndare till ett förbättrat flergenerationsboende? Kan vi få en upplysning om var någonstans detta finns återgivet, så att man kan konstatera att socialdemokraterna är avigt inställda till ett flergenerationsboende? Slutligen i fråga om koloniområdena och odlingslotterna: Vi startar nu i dessa områden där det finns ett stort antal outhyrda lägenheter, för där är vanligen de sociala problemen störst. Vi har inte obegränsade resurser, och vi måste använda de pengar vi har så att vi kan skaffa erfarenheter. Det är väl mycket möjligt att Agne Hansson kan få sin vilja igenom, om resurserna växer till, så att det också skall gälla andra områden. Men det är alltså en klok åtgärd att starta i de bostadsområden som har de största sociala problemen och därmed också det största antalet outhyrda lägenheter.
Fru talman! Först vill jag svara på frågan vilka belägg jag har för att påstå att socialdemokraterna är emot flergenerationsboende. Det belägget har jag i utskottsbetänkandet, där ni säger att det inte finns några hinder i de regler som gäller i dag. Jag har ju pekat på ett konkret exempel — och Oskar Lindkvist har också anfört det exemplet — som klart visar att dessa hinder har uppstått. Man borde väl då kunna dra några slutsatser, Oskar Lindkvist, utöver att bara säga att ”jag vet inte varför det inte har byggts fler flergenerationshus i det här landet än hittills”. En rimlig slutsats borde vara att de stimulanser från samhällets sida som skulle behövas, de finns inte i dag. När det gäller genomregleringen skulle jag vilja fråga: Varför går socialdemokraterna emot centerns krav på att avyttra flerbostadshus i områden med många outhyrda lägenheter och göra dem till bostadsrätter i stället? Det är ju ett typiskt fall där den enskilde boende skulle få större inflytande över sin boendesituation. Vi har här ett exempel bland flera på att man slår vakt om en alltmer genomreglerad'bostadssektor i dag.

Fru talman! Människors levnadsvillkor och levnadsmönster har ändrats mycket under det senaste decenniet. Hushållen har t.ex. blivit allt mindre. Redan i dag bor det högst två boende i 80 96 av lägenheterna i flerbostadshus. Över en fjärdedel av alla barn i Stockholm lever med bara en förälder. Kvinnor med små barn — barn under sju år — förvärvsarbetar till 80 90. Dessa siffror visar att vi behöver ställa nya och annorlunda krav på våra bostäder. Bostadsförnyelseprogrammet är inriktat på tekniska åtgärder, på underhåll och ombyggnad. Men de problem som människor möter i sina dagliga villkor är inte i första hand tekniska. De handlar om hur vi skall kunna leva där vi bor. Den skenbart rationella bostadspolitiken och samhällsplaneringen har gjort att det blir allt svårare för människor att få vardagslivet att fungera. Gamla mönster har brutits sönder, och vi måste hitta nya mönster för att klara vårt vardagsliv. Det är hög tid att börja fundera på hur boendet skall kunna utformas för att en ny livsform skall få en chans att växa fram. I stället för att man satsar allt på en utveckling av näringslivet och på en ökad produktivitet måste satsningen också inriktas på en ökad reproduktivitet. Effektiviteten i produktionen och i reproduktionen kan inte mätas med samma mått. Det behövs nya mått för att värdera vad människors arbete på jobb och i boendet ger som resultat, inte bara av varor eller tjänster, lagade middagar och stoppade strumpor utan också av mänsklig självkänsla, av omtanke, av ett rikt kulturliv och en bred politisk aktivitet. Hur skall då förutsättningar för nya sätt att bo och leva kunna skapas? För det är vad det handlar om, nämligen att på ett klokt och uppfinningsrikt sätt skapa nya ramar och möjligheter. Bostadsförbättringsprogrammet är det första steget mot en medvetet inriktad förändring av de bostäder och områden som redan är byggda. Tar vi inte vara på chansen att också skapa områden som är bra att leva i, så är den missad för ytterligare en lång tid framåt. Det finns i dag inga bra former för människor som gemensamt vill kunna fatta beslut och lösa problem där de bor. Det saknas en mellannivå — mellan hushållet och kommunen och mellan hushållet och de stora organisationerna. Bostadsrättsföreningar, kontaktkommittéer och samfälligheter är steg på vägen. Men de har ofta ganska begränsade funktioner, reglerade av lagar och avtal. Betoningen ligger ofta på vad som är gynnsamt för den enskilde, inte för gruppen. Och inflytandet är kopplat till ägandet i stället för till brukandet. I många kommuner pågår just nu diskussioner om olika kollektiva boendeformer, och det är mycket glädjande. I Upplands Väsby prövas små flerbostadshus med fem lägenheter och mycket gemensamma utrymmen. De kan ses som ett försök att bygga nytt för storfamiljer, dvs. grupper på 15-20 människor som vill dela på arbetet med barn, hushåll och skötsel av hus och trädgård. Det finns ett projekt som jag talat om här i kammaren. Det är BIG-projektet som kommer från byggforskningsrådet, och där har en boendeform mellan det stora kollektivhuset och storfamiljen utvecklats. BIG, som betyder bo i gemenskap, gäller något som är mindre än det stora kollektivhuset men större än storfamiljen. BIG består av en grupp hushåll som, förutom sina privata bostäder, tillsammans förfogar över gemensamt utrymme och gemensam utrustning. Det privata har reducerats till förmån för det gemensamma men inte avskaffats. I detta projekt har varje hushåll sin egen lägenhet på samma sätt som i det stora kollektivhuset. I projektet delar de boende på arbetet med matlagning, skötsel av hus och utemiljö på samma sätt som i storfamiljen. Slutligen vill jag säga att bostadsförnyelse måste handla om mer än lägenhetsupprustning. Vi måste satsa på helt nya mönster där vardagslivet får bättre villkor. Utskottet avstyrker beklagligt nog den aktuella vpk-motionen. Jag tycker man gör det med snäva formuleringar. Ett motiv för avslag är den bomässa som skall arrangeras nästa år. Men jag tycker att detta tvärtom borde tas till intäkt för ett yrkande om bifall till den här motionen. När det sedan gäller förbättring av boendemiljön, som jag nu skall komma in på, har en undantagsregel fungerat sedan förra året. Denna regel går ut på att bidrag under vissa förutsättningar kan lämnas till områden som inte har sociala problem. Det har visat sig att under den tid som denna regel gällt har anspråken på bidrag ökat. Enligt vår mening finns det skäl att permanenta denna undantagsregel. Vi förordar också att ramen vidgas till 200 milj.kr. Ramvidgningen skall ses som ett uttryck för det stora behov av miljöförbättringar som finns i många områden. Dessutom skulle detta också innebära att man visade en positiv inställning till ett ökat boinflytande — något som bör vara vägledande för förbättringarna. Till sist skall jag beröra den vpk-motion som har väckts med anledning av propositionen om rekreation och turism. I denna motion tar vi upp frågan om tillgången på bl.a. kolonilotter. Precis som när det gäller vår syn på hur boendet skall fungera är det också i denna fråga rätt att utgå från människors vardag och närmiljö. Förslagen om ökat anslag till odlingslotter och koloniträdgårdsverksamhet är glädjande. Men detta bör inte begränsas till områden med ett stort antal outhyrda lägenheter utan utgå även till andra bostadsområden. Vi menar också att anslagen inte heller bör villkoras, så att kommunerna måste bidra med samma belopp som staten. Ytterligare 15 milj.kr. bör tillföras anslaget. Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna vid bostadsutskottets betänkande. Jag har suttit och lyssnat på den här debatten, och jag vill säga att jag tycker att det är glädjande att många talare har tagit upp den sociala sidan av boendet i sina anföranden. Det är en markant skillnad i förhållande till tidigare debatter här i kammaren när det gäller bostadspolitik, och det tycker jag bådar gott inför framtiden. Det verkar som om Agne Hansson ganska noga har läst vår motion när det gäller det sociala boendet, och vi hoppas kunna påverka honom så att han ansluter sig till synsättet i motionen. Oskar Lindkvist sade att vi måste förbättra boendet. Jag utgår från att det också betyder att han delar vpk:s åsikt att vi måste få ett annat och nytt sätt att bo, där man tar till vara de resurser som finns hos människorna, hos hyresgästerna och också tar till vara den dynamik som finns hos ett kollektiv där man kan få nya mönster att fungera. Det behövs faktiskt nya mönster bl.a. mot bakgrund av det som Agne Hansson skildrade i sitt inlägg och som också framgår av vår sociala bostadsmotion:
Fru talman! Jag ber att få tacka för komplimangen från Inga Lantz. Det är bara på det sättet att det här inte är någon nyvunnen erfarenhet som jag har fått genom att läsa vpk-motionerna. Det är en sedan länge väl grundmurad uppfattning, som jag har fått genom att jag tidigt har läst centerns bostadspolitik.

Fru talman! Det var ett något ovanligt inlägg i frågan om flergenerationsboende. Elisabeth Fleetwood säger att hon tycker propositionen var bra skriven. Den passade utmärkt ihop med hur man hade resonerat i moderata samlingspartiet. Denna proposition, som är så bra, har tillstyrkts av bostadsutskottets majoritet. Här föreligger nu en reservation, som jag har ifrågasatt innehållet i under vår debatt här i dag. Enligt min uppfattning bygger man nämligen upp ett motsatsförhållande som egentligen inte existerar. Samtidigt som fru Fleetwood säger att propositionen är bra, är hon irriterad över att bostadsutskottets majoritet har tillstyrkt den, och så är hon varmt förälskad i denna reservation, vars uppgifter är satta i fråga i debatten. Jag tycker att vi skall vara konsekventa. Vi kan gräla om mycket när det gäller bostadspolitiken, men jag förstår inte meningen med att gräla i en fråga där förutsättningarna för att vara sams är större än på kanske något annat område inom bostadspolitiken. Jag hävdar med mycket stor bestämdhet att det i dag inte finns några hinder i lånereglerna, i handläggningen eller i bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas verksamhet för att ge lån till flergenerationsboende. Jag tycker att det är en boendeform som skall prövas. Jag hörde nyss av bostadsministern att bostadsmässan i Upplands Väsby 1985, som kommer att uppvisa ett flertal olika boendeformer, är utvecklad med hänsyn tagen också till flergenerationsboendet. Någon avog inställning från det socialdemokratiska hållet till flergenerationsboende existerar alltså inte — utan det är någonting som Elisabeth Fleetwood har konstruerat. Jag sade tidigare att jag har egna erfarenheter av flergenerationsboende. Vi har gjort försök med sådant boende på en del håll inom HSB:s bostadsmarknad. De har slagit väl ut, och jag tror att det är en boendeform som har förutsättningar att vinna ökad anslutning. Jag kan inte se fördelen med ett litet gräl i riksdagen i en fråga där vi bör anstränga oss att bli överens och åstadkomma ett resultat tillsammans.

Herr talman! Mycket kort: Jag sade i mitt förra inlägg att nästa års bostadsmässa, med ett flertal olika upplåtelseformer, också tar sikte på ett flergenerationsboende. Det blir ett lämpligt tillfälle att ge ökad information, baserad på de erfarenheter och vinningar som kommer att framgå av nästa års bostadsmässa. Det är ett bra sätt att få gehör för en boendeform som man har uttalat sig så varmt för. Det är en fördel om vi kan vara sams om tagen, eftersom vi båda är intresserade av att pröva en utveckling av flergenerationsboendet.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 24 omfattar anslag till bostadsstyrelsen, länsbostadsnämnderna och statens planverk samt ett antal motioner. Vi moderater har reserverat oss på fem punkter, och jag avser att uppehålla mig vid den viktigaste av dem. I motion 2035 föreslår vi att åtgärder vidtas som gör det möjligt att avskaffa statens planverk. Bakgrunden till detta krav är vår målmedvetna kamp mot krångel och byråkrati. Statens planverk är otvetydigt ett av de statliga verk där krångel och fördyrande bestämmelser har störst utbredning. Svensk Byggnorm , som utges av planverket, blir tjockare och tjockare för varje år. För några år sedan presenterade planverket ett förslag till, som man kallade det, ”förenklingar”. Planverkets ”förenklingar” visade sig dock innebära nya och utökade föreskrifter i betydande antal. Under några veckor nu i vintras har ett stort antal remissinstanser haft att yttra sig över en helt ny byggnorm, kallad SBN-Ä. Ä står för ändring. Denna nya byggnorm skall användas vid ombyggnad av befintlig bebyggelse. Remisskritiken är förödande. Remissinstanserna pekar på krångel, byråkrati och fördyringar. Utskottsmajoriteten anser inte att våra krav på avskaffande av SBN och införande av enkla funktionskrav kan läggas till grund för det arbete med nya byggnormer som bostadsministern aviserar som en konsekvens av en ny planoch bygglag. Jag beklagar detta.

Vi moderater anser inte att bestämmelser som dessa är nödvändiga. Vi är övertygade om att ett skrotande av SBN leder till både bättre och billigare byggande till gagn för alla boende och skattebetalare. Vi anser vidare att den typgodkännandeverksamhet som planverket bedriver bör upphöra i nuvarande form. Om det finns behov av typgodkännandeverksamhet kan den bedrivas genom exempelvis auktorisationsförfarande. Vi är övertygade om att detta skulle bli både bättre och billigare. Det är dessutom så att nuvarande typgodkännandeverksamhet inte går ihop ekonomiskt, trots att den finansieras med avgifter från de företag som söker typgodkännande. Herr talman! Samhällets byråkratisering är ett allvarligt problem som kräver både snabba och genomgripande reformer. Byråkrati kan inte bara betraktas ur perspektivet blanketthysteri, otympligt språkbruk och ineffektivitet. Byråkratin rör samhällets sätt att fungera. Det blir sist en fråga om var gränsen går mellan den offentliga makten och den enskilda människans privata sfär. Några genomgripande reformer kan svenska folket därför inte förvänta förrän de socialistiska partierna åter är i minoritet i Sveriges riksdag. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5 och 6.

Herr talman! I tre frågor har centerpartiet reserverat sig gentemot utskottsmajoriteten. Det gäller den fastighetsjuridiska rådgivningen hos länsbostadsnämnderna, en decentraliserad hantering av ärenden om statligt bostadsstöd samt en utredning om sammanslagning av bostadsstyrelsen och statens planverk. Vad först gäller den fastighetsjuridiska rådgivningen föreslås denna bli en form av specialuppgift för länsbostadsnämnderna. Vi vänder oss emot att man på det sättet vill fastslå att rådgivningen skall betraktas som en specialuppgift. Länsbostadsnämndernas folk har naturligtvis stora kunskaper på det här området, och länsbostadsnämnderna skall som vi ser det självfallet tjänstgöra som ett serviceorgan och ge information och råd till dem som vänder sig till nämnderna, men att anvisa ett särskilt anslag och göra detta till en specialuppgift tycker vi är felaktigt. Vi har därför yrkat avslag på det extraanslag som har begärts för att utbilda länsbostadsnämndernas tjänstemän på det här speciella området. Frågan om en förenklad hantering och decentralisering av ärenden om statligt bostadsstöd har jag redan berört när vi behandlade det föregående betänkandet om bostadspolitiken, och jag skall därför inte gå närmare in på den. Jag vill bara kort sammanfatta hur vi ser på frågorna om förenkling av regler och möjligheterna att minska den statliga administrationen. Vår uppläggning av detta tycker jag är helt logisk. Vi har föreslagit att låneförvaltningen skall minskas. Det har riksdagen ställt sig bakom på det sättet att regeringen har fått ett uppdrag att försöka utforma regler i syfte att åstadkomma en snabbare inlösen av mindre bostadslån. Vi har föreslagit att hanteringen av bostadslånen skall överföras från bostadsverket till bostadsinstituten. På det sättet skulle man få en betydligt minskad arbetsbelastning på bostadsverket och en rationellare ordning i fråga om finansieringen. Som ett tredje steg vill vi göra en förenkling genom en schablonisering av reglerna för bostadslån både när det gäller småhus och när det gäller flerfamiljshus. Efter en sådan förenkling finns det mycket goda möjligheter att överflytta besluten till de kommunala organen. Vi får på det sättet en effektivare och snabbare handläggning till båtnad för låntagarna, och vi får också en decentralisering av arbetsuppgifterna. Med en sådan förändring av bostadsadministrationen skulle bostadsstyrelsens och länsbostadsnämndernas arbetsuppgifter väsentligt minskas liksom naturligtvis också deras personalbehov. Vi ser som en logisk följd av detta att man också borde överväga om man inte skulle kunna minska antalet ämbetsverk genom att låta bostadsstyrelsen och planverket få gemensamma uppgifter, dvs. utgöra ett enda ämbetsverk. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 4 och 5.

Herr talman! Redan i mitt anförande med anledning av det föregående betänkandet från bostadsutskottet påpekade jag det nödvändiga i att vi fick till stånd en avreglering av byggsektorn. Jag är däremot inte övertygad att vägen att nå denna avreglering är att avskaffa planverket, som här har föreslagits. Det kan synas radikalt, men ger troligen inte det resultat man vill uppnå. Det måste vara möjligt att genom en översyn av de föreskrifter och regler som finns få till stånd en förändring och därigenom uppnå den avreglering som är nödvändig. Detta kräver med all säkerhet ett nytänkande på myndigheten. Men det är väl drastiskt att tro, vilket man tydligen gör, att den enda lösningen är att avskaffa planverket. Vi vill från folkpartiets sida få till stånd en förenkling inom alla områden där regler och föreskrifter ligger som en tung hand över verksamhet eller människors möjligheter. Vi säger dock att det är reglerna —-inte myndigheterna — man skall komma åt. Man kan ta som ett exempel den strävan vi har haft att få en förenklad självdeklaration. Det är alltså deklarationsförfarandet som skall förenklas. Vi har inte sagt att man skall avskaffa riksskatteverket för att nå den effekten. Jag tror inte heller att en sammanslagning av bostadsstyrelsen och statens planverk, som också föreslås, är en bra lösning. En strävan bort från stora och otympliga myndigheter måste vara skäl nog att avfärda en sådan tanke. Jag vill till slut inte underlåta att kraftigt betona att en avreglering av bostadssektorn är nödvändig. Det är också nödvändigt att skriva regler och föreskrifter på ett sådant sätt att människor kan skilja på om det är tvingande bestämmelser eller rekommendationer. Det behövs över huvud taget en översyn på det sätt som vi yrkat i det förra betänkandet.

Herr talman! Knut Billing påpekade alldeles korrekt att som en röd tråd i detta betänkande går reservationslinjen och moderaterna. De finns nämligen med i samtliga de grupper av reservationer som innehåller avvikande meningar mot utskottsmajoritetens syn. Betänkandet som sådant innehåller givetvis en del som är gammalt — annat är relativt nytt, men för det mesta är det väl kända ståndpunkter som diskuteras och redovisas. Som vanligt påstår moderaterna sig spara, men det moderata sparandet består ju inte i att man begränsar kostnader utan i att man flyttar kostnader från ett kostnadsställe till ett annat. Den här gången är man ute för att vidta en sådan åtgärd i fråga om anslaget till bostadsstyrelsen. Kostnaderna och verksamheten skall finnas kvar — det är kommunerna som skall betala. Riksdagen har tidigare i sak behandlat detta förslag och avslagit det. Utskottsmajoriteten menar att det var en klok åtgärd och tillstyrker avslag på det moderata förslaget på den här punkten. När det gäller avsnittet om fastighetsjuridisk rådgivning, som Kjell Mattsson diskuterade, finns motiveringarna i budgetpropositionen. Man kan sammanfattningsvis säga att detta är en fråga med konsumentpolitisk räckvidd, där man ger den svagare parten, småhusköparen/småhusägaren, ett bättre skydd och en bättre ställning. Då är det ju inte alls förvånansvärt att moderaterna med sin starka intressegemenskap med producentintressena går emot ett sådant förslag. Vad som är litet mer notabelt är att centern hänger med och går på avslagslinjen. När det sedan gäller statens planverk är det en långt utdragen och välbekant kamp som pågår mellan moderaterna och planverket. Moderaterna drar sig inte för att använda kända och mindre goda knep för att komma åt planverket. Man skall givetvis kritiskt granska verket, men att driva kritiken så långt som moderaterna gör — det kan nästan betecknas som oförskyllt förtal mot planverket — tycker jag inte är korrekt. Vad vill då moderaterna i det här betänkandet? Ja, de vill avveckla planverket via en översyn. Förslaget är grumligt framfört, och vad man vill ha i stället uttrycks lika svävande, även om i och för sig motiven är klara. Den moderata intressegemenskapen och ideologin lyser klart igenom. Jag kan bara konstatera att förslaget, så som moderaterna för fram det, inte är i flertalets intresse, och därför yrkar vi avslag på det. Sedan resonerade Knut Billing litet om Svensk Byggnorm. Givetvis tar man upp den frågan i en reservation. Man säger att Svensk Byggnorm skall ersättas med någonting annat, som innehåller tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser. Det låter bra. Men vad man menar med att det skall vara ett fåtal tekniska krav och bindande bestämmelser är att riksdagen och regeringen skall ha ansvaret. Än mera märkligt framstår detta när man ser till hur det i verkligheten förhåller sig. Från principiell utgångspunkt är det nämligen precis så. Förslaget vilar således på en mycket svag grund. Det slår tillbaka enbart mot moderaterna. Man vet inte hur verkligheten ser ut. Man kanske är ute i andra avsikter än man ger sken av i sina skrivningar. Vidare tycker jag att Knut Billings resonemang om vardagsrummen och köken sådana de i dag beskrivs i Svensk Byggnorm är ett talande exempel på en annan typ av verklighetsförvanskling. Han försöker raljera i det avseendet. Han vill få det att framstå som helt felaktigt att vi har den här typen av bestämmelser. Jag skulle vilja rikta följande uppmaning till Knut Billing: Ge ett exempel på hur detta enligt moderaternas mening skall formuleras, om det nu skall vara enkla tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser när det gäller kökens och vardagsrummens utformning! Men köket är ju en arbetsplats, och vardagsrummet utgör en viktig del av bostaden. Man kan inte skriva bort den verklighet som dessa normer skall skydda. Det behövs en viss yta för att man skall kunna komma ner och städa mellan skåpen. Att formulera detta på ett annat sätt är givetvis möjligt. Men jag vill påstå att det som Knut Billing här läste upp egentligen gällde tekniska funktionskrav. Med spänning emotser jag Knut Billings formulering. Han, liksom moderaterna i allmänhet, vill avveckla planverket. Självfallet måste han få ha den uppfattningen. Men det kanske vore praktiskt att börja med att avveckla det moderata inflytandet i planverket. Där har ju herr Billing ett fullständigt inflytande i detta avseende. Även när det gäller typgodkännandeverksamheten gör man en kullerbytta. Man vill nämligen avskaffa även den — åtminstone vill man privatisera den. Knut Billing säger i en reservation att det skulle innebära att byråkratin slopades. Men vad skulle ett slopande av byråkratin leda till på den här punkten? Förenklat uttryckt: Det som i dag handläggs på ett ställe — inom planverket, inom typgodkännandeverksamheten — skulle från fall till fall komma att handläggas av byggnadsnämnden i någon av landets kommuner. Det rör sig om 284 byggnadsnämnder. Jag kan inte inse att det skulle vara detsamma som att slopa byråkratin. På den punkten, liksom på så många andra punkter, kan man förstå de motiv och tankar som moderaterna har — även om de är helt obegripliga när det gäller typgodkännandeverksamheten. Herr talman!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
Herr talman! Jag skall börja med det sista som sades i föregående inlägg om typgodkännandeverksamheten.

Då skulle man få stora fördelar som innebär lägre kostnader. Man skulle bl.a. få en konkurrenssituation. I dag är det så att man för typgodkännande måste vända sig till planverket. Det innebär ineffektivitet, och det innebär dessutom att verksamheten i planverket inte går ihop, utan den går med en årlig förlust, eftersom man inte tar ut de avgifter som krävs — man är rädd för att inte få några kunder. När det gäller Svensk Byggnorm är det inte alls någon verklighetsförvansk ning som vi sysslar med. Per Olof Håkansson vill att jag skall ge exempel på hur föreskrifterna avseende vardagsrum och kök skall se ut. Han menar att dessa föreskrifter är nödvändiga. Nej, det är just där skillnaden mellan Per Olof Håkansson och mig går. Jag anser inte alls att det behövs några föreskrifter här. Man kan i båda fallen fuller väl mönstra ut föreskrifterna. Tror verkligen Per Olof Håkansson att det finns någon enda byggare eller byggherre — något allmännyttigt bostadsföretag t.ex. — eller någon enda människa som bygger småhus som utformar bostaden på sådant sätt att ingen vill ha den eller man själv tycker att den är opraktisk? När det gäller normer av den typ som jag har redovisat utgår man från att alla entreprenörer och byggherrar bygger dåligt och fuskar så mycket som möjligt och att alla konsumenter är okunniga och inte begriper någonting. Den sortens överförmyndarmentalitet ligger i den socialistiska synen. Därför är det naturligt att Per Olof Håkansson vill ha denna sorts reglering, medan jag anser att den saklöst kan avvaras. Detta att föreslå avskaffande av planverket är inte någon kampanj mot planverket. Ansvaret för att planverket existerar ligger självfallet på Sveriges riksdag. Det är i riksdagen som vi skall fatta beslut om en ändrad organisation och göra ändringar i fråga om det arbete som i dag bedrivs inom planverket. Detta innebär inte på något sätt en kritik av den verksamhet som sker i enlighet med de regler som vi har fastställt här i riksdagen och de förordningar som regeringen har utfärdat.
Herr talman! Knut Billing resonerar som om typgodkännande är någonting hemskt, förfärligt och besvärligt, som därför skall mönstras ut. Och utmönstringen skall ske enligt Billings teknik på det sättet att det som i dag är ett frivilligt åtagande som kan aktualiseras hos planverket, skall ersättas med en verksamhet som från fall till fall ligger på 284 olika ställen. Det är inte att lindra byråkratin. Beträffande det besvärliga med typgodkännande skulle jag vilja fråga Knut Billing: Vem tvingar någon att gå till planverket och begära ett typgodkännande? När det gäller funktionskraven är det moderaterna som har skrivit att det i framtiden skall vara endast tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser — det är moderaternas syn på innehållet i en kommande svensk byggnorm. Då ställde jag frågan: Hur skall man då formulera ett minsta krav t.ex. beträffande avstånd mellan köksinredningar i s.k. parallelluppställning? Frågan till moderaterna och Knut Billing är egentligen: Hur smalt avsnitt kan moderaterna tänka sig att ha här? Vill inte Knut Billing inse att det finns ett funktionsvärde i detta fall? Genom många studier har man kommit fram till att 1,10 meter är lämpligt, men det finns dispensmöjligheter. Frågan är egentligen: Hur smalt vill moderaterna ha det hela?
Herr talman! Det är ingen som tvingar någon att gå till planverket för att få ett typgodkännande, för ett sådant är inget obligatorium. Men det är mycket lättare att få byggnadslov för den produkt som är typgodkänd än för den som inte är det. Därför är det för många företag attraktivt att få ett typgodkännande. Det förbättrar deras konkurrensläge gentemot andra produkter som inte är typgodkända. Vad jag tar upp är det förhållandet att förutsättningen för att få ett typgodkännande är att man går till planverket. Det finns ingen annan instans att gå till. Och jag menar att det är inte nödvändigt att just planverket skall driva typgodkännandeverksamhet — det kan andra göra. Hur smalt får ett kök vara? Ja, Per Olof Håkansson, jag anser att vi med full förtröstan kan överlåta den frågan åt dem som bygger i Sverige, åt dem som skall bo i lägenheterna. Jag tror att de är helt kompetenta att avgöra den frågan själva, mer kompetenta än vad Per Olof Håkansson och jag kanske är. Det finns mängder av uppfattningar om hur man vill utforma sina bostäder. Dessutom är det så att om en bostad inte uppfyller rimliga anspråk är kreditinstituten inte beredda att låna ut pengar till fastigheten, eftersom den inte anses kreditvärdig. Därför löses detta problem helt automatiskt utan någon som helst påverkan från riksdagsledamöter, statens planverk och Svensk Byggnorm. Byggnormen är på över 600 sidor med bit för bit likadana beskrivningar som den jag tog upp i mitt anförande. Man reglerar skåplängd, kapphyllor, hur skåp skall se ut. På punkt efter punkt är det en detaljreglering som är fullständigt onödig och endast bidrar till att försvåra nytänkande inom bostadsbyggandet och fördyra byggandet. Jag beklagar att Per Olof Håkansson inte vill inse detta.
Herr talman! Jag noterar att Knut Billing tycks vara på väg att lämna den tidigare intagna ståndpunkten att vi skall slopa typgodkännandet. Han sade nämligen i sin replik nu att har man en typgodkänd produkt är det lättare att få byggnadslov. Det tycker jag är ett utomordentligt gott skäl att behålla den teknik vi har i dag för att få ett typgodkännande. Vad beträffar innehållet i Svensk Byggnorm och kompetensen att fatta beslut kan jag vara överens med Knut Billing på en punkt: varken han eller jag har den kompetensen. Men jag menar att kompetensen finns hos statens planverk. Verket har remissmöjligheter, har möjligheter att ställa frågor och väga samman motstridiga uppfattningar. Jag vill också påstå att den byggnorm vi har i dag och den förändring som är på väg i mycket hög grad uppfyller de krav som moderaterna ställer, att den skall innehålla tekniska funktionskrav och ett fåtal bindande bestämmelser.
Herr talman! Om Per Olof Håkansson hade läst vår reservation ordentligt hade han kunnat konstatera vad vi anför om typgodkännandeverksamheten. Längst ner på s. 10 och högst upp på s. 11:i betänkandet står det: ”Om behov = Nr 132 av verksamheten finns kan den privatiseras t.ex. genom ett auktorisations Fredagen den förfarande.” Det överensstämmer helt med vad jag har sagt i tidigare 27 april 1984

Herr talman! Efter den riksdagsdebatt om de differentierade vårdavgifterna som vi hade för ett år sedan har egentligen ingenting hänt, mer än att den arbetsgrupp som tillsattes i januari för att se över tillämpningen av bestämmelserna och eventuellt komma med förslag till lösningar har presenterat en delrapport. Handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna hävdar fortfarande samma åsikt som de har haft hela tiden, nämligen att systemet är orättvist och att de differentierade vårdavgifterna skall bort. Stockholms arbetarekommun kräver också att avgifterna avskaffas. Det nya är möjligtvis att socialminister Sten Andersson, enligt pressen, lär ha uttalat att avgifterna skall bort. Den delrapport som arbetsgruppen har presenterat visar att systemet med differentierade vårdavgifter varierar oerhört ute i landstingen. Man kan tala om att pensionärerna faktiskt är utsatta för rena godtycket. Det är klart att de som hävdar att vi inte skall fatta en massa centrala beslut utan att besluten skall fattas på det lokala planet, kanske kan hävda att det är bra att det förekommer varierande tillämpningar. Men det får konsekvenser för dem som drabbas, och det får svåra ekonomiska konsekvenser för de utförsäkrade. Det får konsekvenser som strider mot hälsooch sjukvårdslagen, där principen är allas rätt till lika vård på lika villkor utan hänsyn till ålder, social ställning, inkomst och bostadsort. Hela systemet med differentierade vårdavgifter strider mot den principen. Vi kan ta bostadsorten. Rapporten visar att bostadsorten har en avgörande betydelse för vilken avgift man får, eftersom avgiftssystemet tillämpas olika Åldern har också en avgörande betydelse, eftersom en stor grupp, nämligen ålderspensionärerna, utsätts för detta system. Sjukdom har en klart avgörande betydelse, för ju mera behov man har av sjukvård, desto snabbare blir man utförsäkrad och utsätts för detta system. Inkomsten har också en viss betydelse, eftersom avgiften är satt i förhållande till inkomsten. Man kan emellertid konstatera att vad som sades när de differentierade avgifterna infördes, att folk som ligger på långvården och samlar på sig kapital härigenom skulle få en kapitalminskning, inte stämmer. Någon hänsyn till eventuellt kapital tar man nämligen inte när man beräknar de differentierade vårdavgifterna. Det är en oerhörd skillnad mellan att betala en avgift om man har en halv miljon bakom ryggen och att betala avgiften om man bara har full pension och full ATP-poäng. Man kan hamna på samma avgift om man har avkastning på ett kapital eller om man har full pension, men själva kapitalet berörs inte. En annan sak är vidare att de som har höga inkomster och ett bra kapital bakom ryggen knappast ligger på våra långvårdsavdelningar. De löser sina sjukvårdsfrågor på ett annat sätt — det har de alltid gjort och det gör de säkert även i framtiden. Vi skall alltså ta ställning till vilket system vi skall ha i stället för de differentierade vårdavgifterna, för det är vår absoluta mening att de måste avskaffas omedelbart. Jag vill då erinra om vänsterpartiet kommunisternas syn på avgifter och sjukvård. Vår principiella inställning är att sjukvård är en rättighet och en absolut nödvändighet. Den skall vara avgiftsfri för patienten, och den skall betalas över försäkringen och solidariskt över skatterna. Vi skall inte ha patientavgifter i vården. Mot den bakgrunden måste man se pensionärernas avgiftsfria 365 dagar. Vad som skall komma efter dessa 365 dagar kan diskuteras. Det kan givetvis anses rimligt att man när man ligger på sjukhus betalar en låg och fast avgift för maten. Mat måste vi ju alla ha, oavsett om vi ligger på sjukhus eller om vi befinner oss i hem eller serviceboende av något slag. Men vi har lärt oss, att när man inför en avgift — även om den till en början är låg och överkomlig — har den hela tiden en tendens att stiga i höjden. 7-kronan inom den öppna vården var en utmärkt reform när den kom, men den föreslås i dag bli en 50-krona. Så snabbt har det gått under en tioårsperiod. Den arbetsgrupp som gjort utvärderingen av de differentierade vårdavgifterna har i sitt siffermaterial visat att även den fasta avgiften, dvs. den avgift med 45 kr. per dag som alla betalar på sjukhus och som dras av på sjukpenningen, var för hög för 12 96 av samtliga utförsäkrade. I gruppen förtidspensionärer var den för hög för 25 96. Detta visar att det även inom den slutna vården måste finnas ett s.k. högkostnadsskydd. Inom den öppna vården tillämpar vi den principen, att vi genom högkostnadsskyddet garanterar dem som har ett stort vårdbehov att deras kostnader för vården inte skall bli för höga. Men inom den slutna vården, framför allt den vård vi ger pensionärer och utförsäkrade, tillämpar vi en helt motsatt princip. Ju sjukare man är och ju mer vård man behöver, desto mer får man betala. Om ett avgiftssystem inom den slutna vården införs, då krävs det att man samtidigt inför någon form av högkostnadsskydd. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation nr 2 i betänkandet. Till sist vill jag ställa en fråga till dem som svarar för utskottet eller till statsrådet, som nu befinner sig i kammaren. Det står i utskottsbetänkandet att arbetsgruppen inom kort skall behandla olika förslag till lösningar för att komma till rätta med frågan om de differentierade vårdavgifterna. Vad avses med ”inom kort”? När frågan diskuterades för ett år sedan fick vi alla den uppfattningen att ett förslag skulle läggas fram i höstas. Sedan kom det besked om att ett förslag var att vänta under våren. Nu sägs det litet lösligt att besked kanske skall komma under hösten, men man skriver ”inom kort”. Jag skulle vilja ha en mer preciserad tidpunkt angiven.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort, så att vi kanske kan få en precisering av vad den här skrivningen innebär. Förra året diskuterade vi själva principfrågan om huruvida man skall ha differentierade avgifter eller inte. Vad det nu gäller är faktiskt frågan om vid vilken tidpunkt ett förslag skall kunna läggas fram. Det är inte mycket som skiljer mellan utskottets skrivning och reservationerna. Vi anser att det är viktigt att vi får del av de förslag som arbetsgruppen arbetar med, och vi förutsätter att regeringen skyndsamt bereder ärendet, så att vi kan behandla det under nästa riksmötes höstsession. Vi har också sagt att det krävs en viss tid innan ett beslut som fattats i riksdagen kan börja tillämpas. Om ett beslut fattas exempelvis i november månad kan det vara svårt att samma år genomföra beslutet praktiskt.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

Herr talman! Alltsedan systemet med differentierade vårdavgifter infördes hösten 1981 på förslag av mittenregeringen har jag intagit en kritisk hållning till dessa avgifter. Jag ställde inte heller upp bakom beslutet om införande av avgifterna. Jag har tidigare i debatter anfört skäl för mitt ställningstagande, och jag vill i korthet bara nämna de viktigaste argumenten. Jag menar att systemet strider mot principen om en sjukvård på lika villkor. De höga avgifterna drabbar de sjukaste och mest vårdbehövande i vårt samhälle och är därmed orättvisa. Differentierade avgifter verkar rehabiliteringsfientligt på så sätt att höga avgifter undanrycker den ekonomiska grund som är nödvändig för att t.ex. ha kvar sin bostad eller kunna hålla kontakten med samhällslivet utanför sjukvården. Rätt till bostad, en hygglig social och kulturell standard är viktiga förutsättningar för att man skall kunna starta ett nytt liv, vilket det oftast är fråga om efter en långvarig vistelse inom vårdsektorn. Systemet med inkomstprövade avgifter drabbar inte förmögna i samhället, vilket kanske många tror. Dessa kommer ju alltid undan. De skaffar vård på annat sätt, eller också gör de omplaceringar av sin ekonomi, så att inkomstprövningen inte slår så hårt. Avgifterna drabbar i stället vanliga inkomsttagare, framför allt ungdomar och medelålders som behöver sina pensioner för att kunna känna trygghet den dag då de kan återvända hem. Under de år som inkomstprövade avgifter tillämpats har opinionen vuxit mot dem. Allt fler uttalar sig kritiskt mot avgifterna och kräver att systemet omprövas, och det sker nu också. Vi som är motståndare till differentierade avgifter såg fjolårets beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för omprövning av frågan som en framgång. Arbetsgruppen, som skulle föra överläggningar med Landstingsförbundet, har också att finna andra lösningar och bl.a. att pröva de alternativa förslag som fördes fram i riksdagsmotionerna. Det är också mycket viktigt att gruppen arbetar i nära kontakt med handikappoch pensionärsorganisationerna och utnyttjar de erfarenheter och kunskaper som där finns. Enligt rapport från utredningsarbetet så sker detta också. Enligt tidsplanen skall arbetsgruppens arbete vara slutfört om några veckor för att sedan ligga till grund för regeringens ställningstagande. Gruppen befinner sig alltså i slutskedet av sitt arbete, och jag tycker det är klokt att invänta utvärderingen och arbetsgruppens synpunkter. Då får vi ett ordentligt underlag för ett slutligt avgörande. Regeringen har alltså riksdagens uppdrag i detta avseende, och jag förutsätter att regeringen så fort det någonsin är möjligt återkommer till riksdagen med ett förslag som innebär en förändring av dessa avgifter.

Herr talman! Jag ber om överseende för att jag begär en replik. Jag vet att alla önskar att den här debatten skall ta slut, så att man får åka hem. Men frågan är så viktig att jag måste uppta kammarens tid. I den här frågan finns det två läger. Det ena lägret består av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister, som står för utskottets skrivning, och de vill inte i dag avskaffa de differentierade vårdavgifterna. Det andra lägret består av moderater med sin motivering till att avskaffa differentierade vårdavgifter och vpk, som i en särskild reservation yrkar på avskaffande av de differentierade vårdavgifterna. Vi anser att det beslutet kan fattas i dag och att det skall fattas i dag för att vi därmed skall ge till känna en viljeyttring att vi vill ha bort dessa avgifter. Man kunde ju tänka sig att de som är företrädare för majoriteten, socialdemokraterna, skickade fram någon som företrädde majoriteten och talade om varför man väljer att ha kvar dessa avgifter. Det gör man inte, och jag erkänner att det är ett skickligt taktiskt drag att skicka fram talare från majoriteten som säger att de personligen är kritiska till differentierade vårdavgifter och vill se att det systemet avskaffas. Under den förra debatten i den här frågan var det Margareta Persson som skickades fram som socialdemokratisk representant. Hon talade också om de differentierade vårdavgifternas alla fasor och orättvisor. Men ni ställer er ju ändå til syvende og sidst när vi skall rösta på den andra sidan. Jag tycker, herr talman, att det är ojust av socialdemokraterna att inte skicka fram någon i den här debatten som stöder utskottsskrivningen, så att vi kan få en debatt om de differentierade vårdavgifternas vara eller icke vara.

Herr talman! Först vill jag bara säga följande till Margé Ingvardsson. Om jag vore Marg6é Ingvardsson skulle jag vara tacksam för att de flesta som bestiger denna talarstol för att tala i detta ärende är kritiska mot systemet i fråga. De differentierade vårdavgifterna är fortfarande en skamfläck för svensk sjukvård. De hör inte hemma här. De strider mot hela vår grundläggande sjukvårdspolitik. På grund av vårdavgifterna utsätts människor för en förnedrande granskning. Det är inte att förglömma att långt fler än de 70 000 som nu är utförsäkrade kan drabbas. Hundratusentals pensionärer befinner sig i riskzonen, och de upplever rädsla och oro. Dessa avgifter måste alltså bort. På den punkten är jag helt överens med moderater och vpk:are. Det är snart ett år sedan vi senast debatterade den här frågan. Den stora skillnaden i samhällsdebatten är nog att vi nu befinner oss i en situation där vi diskuterar hur avgifterna skall avvecklas och inte om de skall avvecklas. Det är en stor framgång att vi har kommit så långt. Efter debatten här förra året fick ju regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Inom kort kommer vi att få ta ställning till ett sådant. Den 17 maj lägger arbetsgruppen fram sina beräkningar för regeringen. Därefter skall regeringen presentera ett förslag för riksdagen. Jag håller med dem som säger att det har tagit för lång tid. Det har verkligen gått alldeles för långsamt. Äntligen står vi alltså inför det faktum att utredningen är klar. Desto större är således kraven på regeringen att skyndsamt bereda det här ärendet. Det måste ske i god tid. Riksdagen måste nämligen hinna behandla frågan, så att det är möjligt att införa ett nytt avgiftssystem fr.o.m. den 1 januari 1985. Även utskottet har i sitt betänkande sagt att regeringen måste behandla ärendet skyndsamt. Jag vill kraftigt understryka detta. Mer kan vi egentligen inte göra i dag. Jag vill ändå framhålla att moderaternas reservation går ut på att man klart tar ställning för att systemet med det fria året för pensionärer skall avskaffas, så att man skall kunna finansiera borttagandet av de differentierade vårdavgifterna. I reservationen hänvisar man till uttalanden som gjorts om hur det skulle gå till. Det gäller de förslag som moderaterna lagt fram och de tankar som jag gett uttryck för i en motion som jag väckte förra riksmötet. Tanken var att systemet med det fria året skulle kunna avskaffas, om det bara fanns en spärregel av det slag som gäller för andra — nämligen att man aldrig betalar mer än en tredjedel av sin sjukpenning. I praktiken skulle det innebära att en vanlig folkpensionär aldrig skulle betala mer än kanske 25 kr. om dagen. Det som nu sipprat ut från den arbetsgrupp som arbetat med dessa frågor visar uppenbarligen att det inte är så enkelt. Det skulle förmodligen medföra en ny och omfattande byråkrati samt ett förnedrande uppgiftslämnande för alla pensionärer, eftersom de inte är sjukpenningplacerade. Sannolikt måste den tanken således avvisas. Om systemet med det fria året slopas, måste nämnda spärregel som sagt finnas. Annars blir avgifterna alldeles för höga. Även handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna har tagit avstånd från detta. I det sammanhanget vill jag skicka med ett uppslag till regeringen. I stället för att slopa systemet med det fria året, något som uppenbarligen diskuteras, kanske man kunde ta ut en liten summa per dag motsvarande de kostnader för mat som pensionären skulle ha haft om han vore hemma. Om man tar ut en avgift på 15-20 kr. om dagen av de pensionärer som är på sjukhus, får samhället direkt in exakt lika mycket som de differentierade vårdavgifterna ger i merintäkter. Och en summa på 15-20 kr. motsvarar ungefär vad en vanlig kommunal pensionärslunch kostar. Naturligtvis vore det allra bästa om vi slapp rucka på det fria året, och budgetläget har nu också förbättrats kraftigt. Samtidigt skall vi veta att kostnaderna för sjukvården ligger på 40 miljarder. Av de kostnaderna får landstingen in 225 miljoner i merintäkter genom de differentierade vårdavgifterna. I det perspektivet kanske man kan tycka att vi har råd att slopa de differentierade vårdavgifterna utan att plocka av några andra pensionärer pengar. Sammanfattningsvis: De differentierade vårdavgifterna måste bort. Regeringen måste skynda sig, så att riksdagen har möjlighet att besluta om ett nytt avgiftssystem som kan träda i kraft senast den 1 januari 1985. I stället för att göra kalkyler över att ta bort det fria året bör man fundera över att ta ut en liten avgift på 15-20 kr. om dagen, som kompensation för matkostnaderna. Det skulle räcka för att täcka förlusten genom de uteblivna inkomsterna från de differentierade vårdavgifterna. Till sist: Kanske vi ändå kan ta bort de differentierade vårdavgifterna i det ljusnande budgetläge som råder, utan att försämra för några andra pensionärer.

Herr talman! Visst är jag glad över alla kritiska röster som nu höjs mot de differentierade vårdavgifterna, och ännu gladare blir jag den dag Margareta Persson här i riksdagen röstar för sina egna förslag. Hur många vackra ord som man än säger här i riksdagen, är det väl ändå hur man röstar som har den avgörande betydelsen. Jag blir glad om alla som i dag höjer sina kritiska röster också visar det genom handling — genom att rösta för de reservationer där man föreslår ett slopande av de differentierade vårdavgifterna. Jag kan inte tänka mig att handikapporganisationerna, pensionärsorganisationerna, Stockholms arbetarekommun och dess kvinnodistrikt nöjer sig med en massa vackra ord på papper, när det sedan visar sig att man handlar helt annorlunda.

Herr talman! Jag tycker att Blenda Littmarcks replik på ett strålande sätt belyste varför det inte alltid är så enkelt att rösta som det låter här. Förra året försökte vi få fram en arbetsgrupp, och vi pressade på så att regeringen faktiskt lovade att komma med ett förslag. Om två veckor har vi det första förslaget, och därefter skall regeringen lägga fram sitt förslag. I sådana här komplicerade frågor måste man ha ett underlag innan man fattar beslut. De två reservationerna är inte likvärdiga. I båda vill man ta bort de differentierade vårdavgifterna, och det vill jag med. Men i fråga om på vilket sätt detta skall ske skiljer de sig. Vi får alltså ett förslag inom kort. Om regeringen kommer till riksdagen med ett dåligt förslag, tycker jag att vi slår våra kloka huvuden ihop och försöker förändra det till det bättre. Vi tre är ju ändå överens om att vi vill ha bort de differentierade vårdavgifterna.

Herr talman! Jag vill bara tala om för Margé Ingvardsson hur vi organiserar arbetet i utskottet. Den majoritet som bildas i utskottet kommer överens om vem som skall företräda utskottet i kammaren. I detta fall är det jag. Även om det inte behagar Margé Ingvardsson får hon finna sig i det. Vi frågar inte Margé Ingvardsson vem vi skall utse som representant, och vi kommer inte att göra det i fortsättningen heller.

Herr talman! Jens Erikssons interpellation till utrikesministern om åtgärder mot skadeverkningarna av dumpad senapsgas har överlämnats till mig för besvarande. På grund av utrikes resa kan jag inte besvara interpellationen inom den föreskrivna tiden. Svaret kommer att lämnas den 14 maj.

Herr talman! Göran Allmér har frågat mig vad jag ämnar göra för att tillförsäkra patienter ett fullgott integritetsskydd vid anmälan till de landstingskommunala förtroendenämnderna. Enligt lagen om förtroendenämnder inom hälsooch sjukvården skall det inom varje landstingskommun och landstingsfri kommun finnas minst en förtroendenämnd. Syftet med nämnderna är enligt lagen att främja kontakten mellan patienterna och hälsooch sjukvårdspersonalen samt att förmedla den hjälp till patienterna som förhållandena påkallar. Enligt beslut i riksdagen när lagen antogs skall den gälla på försök till den 1 juli 1985 och skall verksamheten dessförinnan utvärderas. En sådan utvärdering pågår f. n. inom socialdepartementet i samråd med socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Göran Allmér har i sin fråga utgått från att en anmälan till förtroendenämnd blir offentlig sedan den diarieförts där. Sekretesslagens bestämmelser om sekretess inom hälsooch sjukvården omfattar emellertid även uppgifter hos förtroendenämnderna. Dessa sekretessregler gäller även uppgifter som en patient lämnar i en framställning till förtroendenämnden. Enligt sekretesslagen skall handlingar som kommer in till en myndighet registreras. Av registreringen skall framgå bl.a. från vem en handling kommer och vad handlingen rör. Redan en sådan uppgift i ett register kan ibland vara så känslig att reglerna om sjukvårdssekretess gäller. En sådan uppgift skall då enligt sekretesslagen utelämnas eller särskiljas för att registret skall kunna företes för allmänheten. Sekretesskyddet för patienter är alltså detsamma hos förtroendenämnden som inom den allmänna hälsooch sjukvården i övrigt. Om förtroendenämnderna har haft problem att tillämpa de här reglerna utgår jag från att det kommer att redovisas i den pågående utvärderingen av nämndernas verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Det är både uttömmande och klarläggande. Jag tror att vi alla är överens om att institutioner med förtroendenämnder är ett bra och värdefullt inslag och att vi alla önskar att det skall stärka patientens ställning i förhållande till sjukvårdsmyndigheterna. Därför hoppas jag att svaret på min fråga får sjukvårdshuvudmännen att hantera dessa frågor i enlighet med sekretesslagens anda och innehåll så att patienterna kan känna full trygghet.

Herr talman! Bo Södersten har frågat mig om jag är villig att medverka till att en förändring av lagen om handel med drycker kommer till stånd så att rimliga alkoholpolitiska mål nås utan onödigt krångel eller osäkerhet vid lagstiftningens tillämpning. Svaret är ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för hennes svar på min fråga. Svaret kunde inte ha varit mer kärnfriskt och rakt. Låt mig i alla fall ge ett par kommentarer till bakgrunden till min fråga. Grunderna för lagen om utskänkningstillstånd är faktiskt långt ifrån tillfredsställande. Det finns exempelvis bestämmelser om att lagad mat måste utgöra en viss del av omsättningen och att servering av alkoholdrycker måste ske i omedelbar anslutning till matservering. Dessa bestämmelser har faktiskt vållat stora problem. De är enligt min mening helt onödiga. Alla vettiga mål för alkoholpolitiken kan man uppnå utan att behöva anlita sådana här paragrafer som enbart ger upphov till krångel, godtycke och osäkerhet om vilka regler som egentligen gäller eller hur dessa regler skall tolkas. Länsstyrelsen i mitt eget län, Kopparbergs län, har också gjort en mycket strikt tolkning av den här lagstiftningen. Detta har lett till att man har tvingat fram exempelvis kostsamma ombyggnader av välrenommerade fjällhotell, för att ta ett exempel. Detta har gjort att man tvingat diskotek att stänga, och man har tvingat dem att införa förtäckta mattvång genom höjda inträdespriser. Man har därigenom fingerat att man bakar in mat i priset. Det finns andra kända fjällhotell som har tvingats ställa in mat under konstlade former i serveringsutrymmen, m.m. Och som sagt: Ingen av de här åtgärderna har fyllt någon vettig funktion. Vidare tror jag att tillämpningen av den här lagstiftningen har varierat mycket kraftigt mellan olika delar av landet, och det är ganska uppenbart att inte heller det är tillfredsställande. Slutsatsen blir därför att det antingen är fel på lagen, eller också är det fel på tillämpningen — det här är faktiskt inte nöjaktigt. Såvitt jag förstår är det det förra som gäller. Lagen är helt enkelt onödigt tillkrånglad och oklar, och den frammanar tillämpningskrav som inte är rimliga. Därför har jag med stor tillfredsställelse tagit emot Gertrud Sigurdsens mycket klargörande och raka svar här i dag, och jag ber än en gång att få tacka henne och önska henne lycka till i reformarbetet på det här området.
Herr talman! Jag hoppas att Bo Södersten och jag är överens om att de alkoholpolitiska målen skall gälla. Men det finns en hel del olikheter i tillämpningen av lagen, och det finns oklarheter i lagstiftningen som inte är acceptabla. Jag skulle också kunna ta fram andra exempel på att det är nödvändigt med en översyn. Jag vill därför komplettera mitt knapphändiga svar till Bo Södersten med att omtala att jag avser att tillsätta en beredningsgrupp inom regeringskansliet, som skall göra en översyn av alkohollagstiftningen i detta avseende.
Herr talman! Jag håller med statsrådet Sigurdsen om att dessa bestämmelser uppenbarligen har varit mycket oprecisa och luddiga. De har tydligen kunnat tillämpas på ett ganska varierat sätt, vilket inte är bra. Därför är det utmärkt att statsrådet nu har uppmärksammat denna fråga och är villig att snabbt vidta åtgärder genom att tillsätta en kommission. Jag ber än en gång att få tacka för statsrådets välvilliga inställning till denna fråga.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av socialstyrelsens och NTS skrivelser angående åtgärder för minskning av tobaksskadorna.

Låt mig till att börja med konstatera att flera av de åtgärder som jag här har nämnt nyligen har behandlats av riksdagen i anledning av de motionsyrkanden som framställts under det nu pågående riksmötet. Samtliga motioner har avslagits efter behandling i socialoch lagutskotten.

Råden omfattar arbetslokaler och personalrum samt offentliga lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde. De allmänna råden har som mål att ingen mot sin vilja skall behöva utsättas för obehag eller hälsorisker på grund av tobaksrökning i lokaler, där både rökare och icke rökare vistas. Socialstyrelsen har erhållit särskilda medel för att informera om råden. Styrelsen har bl.a. genomfört en annonskampanj och särskilda informationsinsatser kopplade till TV-serien ”Träna med TV”. De fackliga organisationerna och skyddskommittéerna på de enskilda arbetsplatserna har en viktig uppgift för efterlevnaden av dessa råd. Arbetet med att begränsa tobaksbruket och minska tobaksskadorna är också en viktig uppgift för sjukvårdshuvudmännen, som med den nya hälsooch sjukvårdslagen har fått ett vidgat ansvar för folkhälsan. Förutom att erbjuda sjukvård skall landstingen nu också förebygga ohälsa. Hälsoupplysning och annan individinriktad förebyggande vård är en betydelsefull del i all vård men framför allt i primärvården. Regeringen har i propositionen om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. som nyligen förelagts riksdagen föreslagit en förstärkt ersättning för förebyggande insatser. Landstingens arbete med den förebyggande verksamheten ställer krav på en god utbildning hos hälsooch sjukvårdspersonalen och kunskaper om bl.a. tobakens skadeverkningar. På uppdrag av regeringen överväger socialstyrelsen f.n. åtgärder för att i utbildningen av läkare och annan vårdpersonal öka uppmärksamheten på frågor som rör tobakens skadeverkningar. i Den upplysning om tobakens skadeverkningar som bedrivits av socialstyrelsen och olika frivilliga organisationer, NTS, Visir m.fl., sedan mitten av 1970-talet har gett resultat. Andelen rökare i befolkningen har kraftigt minskat. För 10 år sedan rökte dagligen 43 26 av männen, i dag röker 30 9. För kvinnornas del ligger dagligrökandet i dag på ca 28 96. I de yngsta åldersgrupperna är det dock fler kvinnor än män som röker dagligen. Det är min förhoppning att denna nedgång i tobakskonsumtionen kommer att fortsätta. Det är därvid särskilt angeläget med insatser inom bl.a. skolans område för att förhindra rökdebut. Alkohol, narkotika och tobak är områden som regeringen prioriterat för fortbildning av skolans personal. Regeringen har vid flera tillfällen också stött informationskampanjer riktade till skolungdomar. Nya åtgärder för att begränsa tobaksbruket kommer, enligt vad jag inhämtat, inkom kort att aktualiseras av cancerkommittén och i den kommande rapporten ”Hälsooch sjukvård inför 90-talet ” som utarbetats av en arbetsgrupp inom socialdepartementets hälsooch sjukvårdsberedning. Jag har därför bedömt det lämpligt att avvakta dessa förslag för att få ett samlat underlag för fortsatta åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min interpellation. Tyvärr förefaller det som om regeringen, åtminstone inom den närmaste tiden, inte avser att vidta några åtgärder i anledning av de båda skrivelser som jag tar upp i interpellationen. Så sent som i går kväll diskuterade vi här i kammaren tobaksfrågan och då främst annonsförbud för tobaksvaror. Eftersom mycket då sades om tobakens skadeverkningar, vill jag i dag fatta mig kort i den delen. Låt mig ändå erinra om bakgrunden till interpellationen. Tobaksbruket är ett av vårt lands största hälsoproblem. Omkring vart tionde dödsfall i vårt land är tobaksrelaterat. Orsakssambandet mellan rökning och cancer är klarlagt, liksom att gravida kvinnors rökning kan inverka menligt på fostrets utveckling. Dessutom har för inte så länge sedan en försäkringsdomstol slagit fast sambandet mellan passiv rökning och lungcancer, vilket har gjort att passiv rökning bedömts som en arbetsskada. Med den korta sammanfattningen kan konstateras att det är av största vikt att samhället genom olika åtgärder aktivt verkar för begränsning av tobaksbruket och då främst försöker motverka att en stor del av varje ny ungdomsgeneration blir rökare. Bland samhällsinsatser för att begränsa tobaksbruket har vi tobaksskatten som skall verka begränsande på inköpen. Vi har stimulans till information om tobakens skadeverkningar och insatser för att ändra attityder, så att det inte längre skall anses populärt och riktigt att röka. Dessutom finns det anledning att nämna de begränsningar i marknadsföringen som gäller för tobak. Som statsrådet redovisar i interpellationssvaret har glädjande nog framgångar uppnåtts, så att andelen rökare i vårt land har minskat. Men, herr talman, de som bäst känner till dessa frågor i vårt land ser med oro på framtiden och anser att det skyndsamt behöver vidtas ytterligare åtgärder i kampen mot tobaksbruket för att inte utvecklingen åter skall vända. De båda skrivelser jag tar upp i min interpellation hör kanske till de bästa exemplen på denna oro. Den ena är från NTS, och den lämnades till regeringen redan i januari i fjol. I den skrivelsen framhålls behovet av en offentlig aktiv tobakspolitik och angelägenheten av att arbetet för att begränsa rökning kraftigt förstärks. Sammanfattningsvis framhålls i skrivelsen bl.a. att det skulle behövas officiella policyuttalanden om både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder samt att det skulle behövas lagstiftningsåtgärder och vissa konsumtionspolitiska åtgärder. Lagstiftning skulle behövast.ex. för att få tobaksreklamen reglerad på samma sätt som alkoholreklamen. Dessutom talas det om centralt utvecklingsoch samordningsarbete. Man menar att var och en av de olika åtgärderna inrymmer en lång rad av enskilda åtgärdsprogram. Det hänvisas i skrivelsen till tobakskommitténs slutbetänkande. Man är medveten om att genomförandet av ett sådant här program måste ske stegvis. Men man betonar att arbetet för minskningen av tobaksskadorna skulle förstärkas om regeringen snarast fastställer en aktiv tobakspolitik enligt dessa principer. Sedan har man anfört vissa krav i slutet av skrivelsen, vilka jag även angivit i interpellationen. Det bör betonas att till denna skrivelses syfte anslöt sig ett 40-tal personer i ledande ställning inom organisationer och myndigheter, eller i egenskap av experter på hälsovårdsområdet. I den andra skrivelsen, som är lämnad från socialstyrelsen till regeringen i januari i år, framhålls att socialstyrelsen hyser oro för den rådande situationen på tobaksområdet. Man vill genom skrivelsen fästa regeringens uppmärksamhet på behovet av åtgärder, och vissa av dessa borde genomföras snarast. I skrivelsen föreslås konkreta åtgärder av tre olika slag. För det första föreslår socialstyrelsen införande av samma regler för marknadsföring av tobaksvaror som gäller för alkohol. Det är den fråga vi diskuterade här i kammaren i går kväll. För det andra föreslås att tobaksskatten skall användas mer aktivt för att begränsa tobaksbruket genom att tobaksskatten åtminstone höjs i samma takt som konsumentprisindex stiger. För det tredje föreslås införande av en särskild hälsovårdsavgift för tobaksvaror för finansiering av det centrala arbetet mot tobaksskador. Bakom denna skrivelse står socialstyrelsens samrådsgrupp för tobaksfrågor, i vilken ingår representanter för en rad myndigheter och organisationer. I riksdagen har under våren behandlats två fempartimotioner med motsvarande krav som de som framförs i de båda skrivelserna. I båda fallen har riksdagsmajoriteten avslagit motionerna, med hänvisning till att man inte velat föregripa regeringens ställningstagande till skrivelserna. Tyvärr verkar det,av interpellationssvaret att döma, som om inte heller regeringen avser att under den närmaste framtiden vidta några åtgärder. I sista stycket säger nämligen statsrådet i svaret att hon har bedömt det lämpligt att avvakta förslag från cancerkommittén för att få ett samlat underlag för fortsatta åtgärder för att minska tobakens skadeverkningar. Detta överensstämmer alltså inte med experternas syn på att åtgärder bör snarast vidtas. Jag vill något anknyta till debatten i går kväll här i kammaren. Det gällde om vi skulle införa annonsförbud mot tobak på samma sätt som gäller för alkohol. Lagutskottets majoritet, som bestod av socialdemokraterna och moderaterna i utskottet, yrkade avslag på framställningarna i motionerna. Egentligen fanns det bara ett motiv för avslaget. Man vände sig i själva verket inte mot tanken på ett annonsförbud — det sades i varje fall ingenting om det. Det enda som majoriteten hade att anföra var följande: ”Enligt utskottets mening” — det gäller alltså utskottsmajoriteten — ”bör regeringens ställningstagande till skrivelsen inte föregripas genom uttalanden från riksdagens sida.” Den skrivelse som åsyftas är skrivelsen från socialstyrelsen. Med denna motivering avvisade majoriteten här i kammaren kravet på annonsförbud. Reservationen som eftersträvade en positiv lösning fick dock stöd inom alla partier — det visar omröstningsresultatet och det var ju en fempartimotion som var grunden för den. Jag kan erinra om att i Finland, Norge och på Island har man ett annonsförbud när det gäller tobak som motsvarar vårt förbud mot alkoholan nonsering. Många människor upplever det som inkonsekvent att samhället å ena sidan tillåter reklam för tobaksvaror, å andra sidan — och det är väl det riktigaste — försöker vidta åtgärder för att begränsa bruket av tobak och, framför allt, få till stånd en attityd som hindrar unga människor från att bli rökare. Den inkonsekvensen tror jag att även vi politiker måste komma till insikt om, och det gjorde alla vi som röstade för reservationen i går kväll. Det finns ett brett stöd utanför riksdagen för att gå på förbudslinjen i den här frågan. Visserligen sägs det ofta att vi riksdagsmän och politiker vill införa fler förbud än människor gillar, men i denna fråga finns det en opinionsundersökning som visar att det bland svenska folket — oberoende av partitillhörighet och oberoende av om man är rökare eller icke rökare — finns en övervägande del som vill införa annonsförbud mot tobak på samma sätt som vi hittills bara har för alkohol.

Har riksdagens beslut i går, där man hänvisar till att man vill invänta regeringens ställningstagande, påverkat statsrådets bedömning och ställningstagande i den eller den andra riktningen? Avser statsrådet att verka för ett annonsförbud mot tobaksvaror? Vad gäller de övriga frågorna och spörsmålen som tas upp i de båda skrivelser jag har nämnt skulle jag vilja veta om statsrådet avser att verka för lösningar i de riktningar som dessa skrivelser anger?